Herr talman! Det är bra att detta lagförslag om hemförsäljning och ångervecka har kommit på riksdagens bord. Man kanske t.o.m. kan säga att det är högt på tiden att det blir en ordentlig reglering av detta verksamhetsområde där det har förekommit en hel del som är otillbörligt och som därför är mindre acceptabelt i ett rättssamhälle som vill slå vakt om den svagares skydd i rättsaffärer. Det har också övervägts i förarbetena till propositionen att man helt och hållet skulle förbjuda hemförsäljning, såsom fallet är exempelvis i Danmark. Men det har man ändå inte gjort, bl.a. med åberopande av tryckfrihetsförordningens bestämmelser som anses inte tillåta att man skulle förbjuda saluförandet av tryckt skrift. Ibland är alltså regeringen i hög grad på alerten när det gäller tryckfrihetsfrågor, men det är som vi alla vet icke alltid fallet — dess värre. I detta ärende har det väckts en del motioner, bl.a. en av herr Möller i Göteborg m.fl. Den innehåller många förnuftiga synpunkter som herr Möller själv bäst kanske skulle kunna redogöra för, men för tids vinnande har vi kommit överens om att jag skulle ta upp några av de punkter som motionen omfattar, eftersom jag i alla fall skulle tala för en av reservationerna, Det gäller bl a. telefonförsäljning. Det är inte nu avsikten att telefonförsäljning skall omfattas av denna lag. I och för sig vore det berättigat, eftersom det vid telefonförsäljning förekommer mycket skoj av just den art som denna lag vill komma åt. Men såsom denna lag är uppbyggd och konstruerad går det av rent formella skäl inte att föra in telefonförsäljning. Men det sägs i utskottsbetänkandet att man skall ha uppmärksamheten riktad på detta spörsmål och kanske kunna komplettera lagen senare med ytterligare bestämmelser. En av punkterna i motionen gäller det numera florerande skicket — eller jag skulle vilja säga oskicket — att idka hemförsäljning på främmande tungomål, Jag känner till att ett amerikanskt bolag vid sådan försäljning av ett bokverk anlitar svenska ungdomar, men de får bara använda engelska språket när de är ute och försöker sälja bokverket. Nu säger man i utskottsbetänkandet att detta skall man kunna komma åt med hjälp av lagen om otillbörlig marknadsföring. Vi får hoppas att man på det sättet kan sätta stopp för detta oskick. Under utskottsarbetet har man kommit på ett par formella förbättringar av lagförslaget. I det formulär som säljaren skall överlämna till köparen för att det över huvud taget skall bli ett giltigt avtal numera skall vissa av de gällande reglerna vara avtryckta. Utskottet framhåller här vikten av att köparen får klart för sig att han mister rätten att ångra sig om han inte tillhandahåller godset för säljaren. Det är en mycket viktig bestämmelse och den bör också finnas avtryckt i formuläret. I övrigt skall jag inte, herr talman, gå in på konstruktionen av detta lagförslag, för det förutsätter jag att varje ledamot kan klara av själv och även har gjort. Den andra punkten som utskottet anser vara viktig är att köparen i det formulär som han får och som han sedan skall översända till säljaren om han ångrar sig tillkännager vid vilken tid på dygnet och vilka veckodagar han lättast är anträffbar så att säljaren kan avhämta godset. Det är en rent formell men ganska självklar uppgift som borde stå i formuläret. På en punkt som också ingår i motionen har jag och herr Israelsson reserverat oss. Det är häpnadsväckande att det bara är vi två. Det är faktiskt minst sagt häpnadsväckande att utskottet har stannat vid en annan ståndpunkt än vi har gjort, Det gäller kontantköpen, som lagen inte avses komma att omfatta. Lagen gäller alltså inte i fall där man betalar hela köpeskillingen vid sammanträffandet med säljaren eller med säljarens ombud. Jag skall ta ett konkret exempel för att visa hur orimlig majoritetens ståndpunkt är. Låt oss säga att det kommer en försäljare av ”äkta” mattor vilket förekommer ganska flitigt ute på landsbygden, Låt oss förutsätta att det gäller ett äldre par, som också ganska ofta är förhållandet. De köper en matta och betalar kanske hälften eller två tredjedelar av köpeskillingen. Så småningom märker de — kanske när någon annan familjemedlem, som har större möjligheter att jämföra priser, kommer hem — att det var en väldigt dålig affär. De har då rätt att ångra sig. Men skulle försäljaren ha varit litet mera framgångsrik, så att han fått detta äldre par att betala hela köpeskillingen, mister de sin rätt att ångra sig. Det är helt orimligt, och jag vill ställa två frågor till den som här skall föra utskottets talan. Den grundläggande förutsättningen för detta lagförslag är ju att man anser att den som köper hemma vid dörren mer eller mindre är föremål för överrumpling. Han befinner sig i ett psykologiskt underläge och har som sagt ingen möjlighet att kontrollera kvaliteter och jämföra priser. Min första fråga till utskottets talesman är: Är inte de psykologiska förutsättningarna helt lika, oavsett vilken del av köpeskillingen som betalas? Föreligger inte de förutsättningar som föranlett lagens tillkomst i precis lika stor utsträckning i båda dessa fall? Den andra frågan är — och den vill jag gärna också ha svar på: Vem har största anledningen att ångra sig — den som har gjort en dålig affär och betalat hela köpeskillingen eller den som gjort en dålig affär och betalat en mindre del av köpeskillingen? Svaren på frågorna är som jag ser det helt självklara, och de måste innebära att det egentligen finns större anledning att skydda den som betalat hela köpeskillingen, i synnerhet som det säkerligen ofta — det säger man också i förarbetena till propositionen — kommer att gälla pensionärer och andra människor som inte gärna vill sätta sig i skuld och som kanske har en liten sparad slant i byrålådan. Majoriteten vill alltså ta bort skyddet för dem som egentligen allra mest skulle behöva det. Det är också anmärkningsvärt att samtliga tunga remissinstanser varit inne på att lagen skulle omfatta också kontantköp. Så är fallet med LO, TCO, Husmodersförbundet, statens konsumentråd och konsumentutredningen, alltså instanser som bl.a. sysslar med just sådana här frågor. De är helt inställda på att lagen också skulle omfatta kontantköp. Jag finner det som sagt häpnadsväckande att man har kunnat stanna vid en annan ståndpunkt. Jag skall, herr talman, nöja mig med det sagda, Jag yrkar bifall till reservationen II och i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! Syftet med denna lags tillkomst är att ge konsumenterna ett bättre skydd i en situation då de kan tänkas befinna sig i, som det heter, ett psykologiskt underläge i förhållande till säljaren.

Om den föreslagna lagstiftningen skall ge konsumenterna det totala skydd som åsyftas, bör därför icke sådana försäljningsställen anses såsom fasta utan som tillfälliga försäljningsställen i lagens mening och lagen sålunda kunna bli tillämplig. Jag kräver därför i reservationen I ett sådant tillägg till lagtexten i 1 § att försäljning på mässa, utställning o. d. kommer att ligga under lagens tillämpning och köparna där följaktligen kommer i åtnjutande av det skydd som denna lag är avsedd att ge. Motionärerna vill emellertid också utvidga lagens tillämpningsområde även i ett annat hänseende, Det gäller ett område som herr Sjöholm nyss var inne på, nämligen kontantköp. I den lagtext som föreslås av departementschefen undantas kontantköp från lagens tillämpning. Motionärerna anser att köparen även då det gäller kontantköp i hemmen befinner sig i ett psykologiskt underläge i förhållande till säljaren och att han saknar möjlighet att jämföra pris, kvalitet m.m. i fråga om konkurrerande produkter på det sätt som man kan göra vid besök i varuhus eller i flera med varandra konkurrerande butiker. Det är ju sådana förhållanden som föranlett den föreslagna lagstiftningen.

Motionärerna anser också, i likhet med LO, att vi bör arbeta för en utveckling mot generellt öppna köp, oberoende av om betalning erlagts kontant eller ej. Vid utskottsbehandlingen har jag släppt något på denna inställning och gått samman med herr Sjöholm i en gemensam reservation, som i fråga om kontantköp undantar köp som understiger 50 kronor. Detta överensstämmer i sin tur med vad konsumentutredningen anfört vid propositionens remissbehandling. Herr talman! Med stöd av det jag här anfört vill jag yrka dels bifall till reservationen I vid A i utskottets hemställan, innebärande att försäljningsställe på mässa, utställning o. d. ej skall vara att anse som fast försäljningsställe i denna lags mening och att lagen följaktligen blir

Herr talman! Det har framgått redan av de båda första anförandena att huvudsyftet med denna lag är att ge en köpare som vid sin dörr undertecknar ett avtal om köp av en viss vara en möjlighet att under vissa omständigheter häva det avtalet.

Det går kanske att anknyta, även om det är med tvekan, till en allmän svensk rättsuppfattning på denna punkt. Det går på skruvar, kan man säga. Då kan man också kanske tolerera att hävandet av köpet är så att säga gratis från köparens sida, Han skall inte behöva vidkännas några kostnader för det. Vad som emellertid har förefallit mer betänkligt och mindre i överenstämmelse med våra rättstraditioner är andra följder av hävandet av avtalet. När köparen har inom ångerveckans ram hävt avtalet, skall han hålla godset tillgängligt för avhämtning, och hämtar säljaren inte godset inom tre månader blir köparen utan vidare ägare till det. Han har t.o.m., kvar sin rätt att få tillbaka den eventuella handpenning som han kan ha betalat. Äganderättens övergång på så pass lösa boliner förefaller inte oss — några stycken — som har reserverat oss i utskottet tolerabel, och jag förmodar att den kan komma att ge utrymme åt många tvister om förfallotider, om godsets nyttjande under den tid det har stått hos köparen under tremånadersperioden etc. etc.

och att resten av köpeskillingen tillfaller säljaren. Det överenstämmer med annan lagstiftning som vi har på detta område. Det är klart att man kan säga att man med ett sådant tillägg till lagstiftningen gör det litet besvärligare för köparen. Men man får väl ändå i detta ärende komma ihåg att här föreligger i botten ett skriftligt avtal; man ger lagstiftningsvägen köparen en möjlighet att häva detta avtal utan att han skall behöva bevisa att han har blivit lurad eller eljest illa behandlad. Han kommer till ett verkligt billigt pris ifrån ett köp som han kanske tycker varit dumt och som kanske också varit det. Det förefaller mig obilligt om köparen därutöver skulle göra en oberättigad vinst genom att få behålla godset utan vidare. Under hänvisning till detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen III vid Ci utskottets hemställan.
Herr talman! Efter tre stora debattomgångar under de tre senaste dagarna — förlåt: dygnen — om stora principfrågor och de ännu större samhällsekonomiska problemen kan det kanske inte skada att vi ett slag ägnar oss åt åtminstone en sida av den lilla enskilda människans ibland problemfyllda värld. Förslaget till hemförsäljningslag som vi alltså nu behandlar skall ses — jag tror att det är viktigt att understryka det — som ett led i strävandena att på längre sikt nå en samlad lösning av de centrala förmögenhetsrättsliga problem som för närvarande är under utredning. Såsom föredragande statsrådet anfört föreligger ett påtagligt behov av skydd för konsumenterna vid s.k. hemförsäljning. En lagstiftning härom bör därför genomföras snarast möjligt, fortsätter statsrådet, även om lagstiftarens insats därvid alltså bör ställas in i sitt större sammanhang och denna lagstiftning därmed får en viss punktuell och temporär karaktär över sig. I likhet med de sakkunniga som framlagt förslag i ämnet anser föredragande statsrådet, att det går att avgränsa en sådan lagstiftning utan att man föregriper lösningen av de allmänna lagstiftningsfrågor som eftersträvas inom konsumentköprättens område. En speciallagstiftning om hemförsäljning kan ge erfarenheter som kan tillvaratas, om det fortsatta lagstiftningsarbetet på detta område skulle leda till en mera heltäckande konsumentköplag. Många kommentarer i olika former till lagförslaget går ut på att en rad spörsmål som sammanhänger med hemförsäljning lämnats oreglerade och därför lätt kan bli föremål för tvist. Detta kan alltså kanske förklaras med att det nu rör sig om ett slags punktlagstiftning att användas mera på försök.

Det tillsattes då utredningskommittéer i Danmark och Norge, och detta resulterade i att sakkunniga också tillkallades i Sverige för att följa dessa kommittéers arbete och överväga lagstiftningsfrågan även för vårt lands vidkommande, De sakkunnigas förslag som kom 1970 skall alltså ses som frukten av ett nordiskt lagsamarbete, där även en finländsk observatör medverkat.

Jag skall, herr talman, inte i vidare mån uppehålla mig vid bakgrunden till propositionen utan be att med anledning av de olika inlägg som här har gjorts få övergå till att beröra vad som anförts i lagutskottets betänkande och i de fyra motionerna och de av dessa motioner föranledda reservationerna, Lagförslaget omfattar bara sex paragrafer. Det var visst sju i det förslag som de tillkallade sakkunniga avgav.

En biprodukt till lagen torde bli att du-reformen får ett ytterligare genomslag i landet. Det användes nämligen i textförslaget till det viktiga dokumentet — riktat till köparen med erinran om hans rättigheter enligt lagen — genomgående andra personen singularis, dvs. du. Man har anledning förvänta sig att justitieministern i någon kungörelse i stort sett oförändrat och slutligt godkänner detta textförslag, i varje fall i vad avser dess ”familjära språk”, som regeringsrådet Hjern säger om detta formulär i ett uttalande enligt lagrådsprotokollet på s. 115 och 116 i propositionen. Därmed får du-reformen indirekt ett slags officiellt godkännande, något som vi väl alla tycker är bara bra. I de fyra motionerna med anledning av propositionen finns ingen erinran mot huvudlinjerna i förslaget till hemförsäljningslag. Denna borde kunna bli ett inte alldeles oviktigt komplement till lagen om otillbörlig marknadsföring och lagen om otillbörliga avtalsvillkor. Konsumenternas skydd mot ohederliga eller på annat sätt skadliga metoder i marknadsföringen bör därmed kunna öka, Jag skall nu ta upp de olika motionsoch reservationsyrkandena ämnesvis. Beträffande först lagens tillämpningsområde påyrkas i den motion, som herr Möller i Göteborg m.fl. väckt, att även telefonförsäljning bör omfattas av lagen. Motionärerna åberopar vad Husmodersförbundet Hem och samhälle anfört och ansluter sig också till vad prisoch kartellnämnden påyrkat, nämligen att frågan om telefonförsäljningens inordnande under lagen bör uppmärksammas vid en efterhandsgranskning av lagen. Motionärerna anser likväl samtidigt denna fråga så viktig, att en enmansutredning kunde vara påkallad redan nu. Utskottet hyser förståelse för motionärernas uppfattning men har likväl uttalat sin anslutning till föredragande statsrådets mening att utvecklingen i fråga om telefonförsäljning, som ju — som motionärerna med rätta påpekar — kan tänkas få ökad omfattning och betydelse redan genom tillkomsten av den nya lagen, bör noga följas liksom utvecklingen i stort efter lagens ikraftträdande,. Utskottet anser sig med detta ha i viss mån gått motionärerna till mötes och avser givetvis med sitt uttalande att Kungl. Maj:t vid behov snabbt kommer att framlägga lagändringsförslag, Svårigheterna att lagstifta även om telefonförsäljning är emellertid alldeles uppenbara. Man måste ju kunna otvetydigt fixera en tidpunkt, då den s.k. ångerveckan skall anses ha börjat löpa, om hemförsäljningslagens huvudregel om köpares rätt att före ångerveckans slut frånträda ett köp skall kunna tillämpas. För att fortsätta med lagens tillämpningsområde vill jag erinra om att fru Nordlander i sin motion ansett att försäljningsställe på mässa, utställning o. d., som pågår under begränsad tid, inte bör anses såsom fast försäljningsställe, Köpare på mässa eller utställning bör därför enligt fru Nordlander och hennes medmotionärer skyddas på samma sätt som vid hemförsäljning. Motionärernas yrkande får, som vi hörde, stöd av herr Israelsson, som i reservationen I anslutit sig till detta yrkande, Utskottsmajoriteten hänvisar i denna fråga till föredragande statsrådets klara anvisningar i propositionen till tolkning av vad som skall anses såsom fast försäljningsställe. Dessa anvisningar innebär ett slags mellanståndpunkt i den här frågan. De återges på s. 45 i utskottsbetänkandet. Jag skall inte ta upp tid med att citera, jag ber bara att få hänvisa till vad som där anföres, Utskottet har ansett sig med denna motivering böra avvisa motionsoch reservationsyrkandet på den punkten. Slutligen anser herr Möller och hans medmotionärer liksom fru Nordlander och hennes medmotionärer att kontantförsäljning under vissa förutsättningar bör omfattas av lagen. Sådan försäljning faller enligt propositionen utanför lagen, Enligt den Möllerska motionen bör den som gör kontantköp på minst 200 kronor skyddas av lagen, medan fru Nordlander menar att alla kontantköpare bör skyddas. Vi har hört detta utvecklas av herr Sjöholm och herr Israelsson, Motionärerna har, som också påpekats, stöd av en hel del remissinstanser med speciell kompetens i konsumentfrågor. Deras argumentation ligger i linje med vad dessa instanser har anfört. Även utskottet anser att det finns goda skäl för att också kontantköp skall omfattas av lagstiftningen. Herr Sjöholm sökte markera en djup skillnad mellan reservanterna och majoriteten på den här punkten. Han sade att man ”tar ifrån” de båda äldre makarna deras skydd. Men de har ju inte något skydd nu. Utskottet är allmänt positivt inställt till den här frågan. Enligt utskottets mening bör, liksom i fråga om telefonförsäljningen, frågan om kontantköpares skydd med stöd av hemförsäljningslagen vara en viktig angelägenhet att ta upp vid den av utskottet förutsatta efterhandsgranskningen av denna helt nya lagstiftnings verkningar. Det är här fråga om ett slags första försök med en lagstiftning. Som skäl mot den påyrkade vidgningen av lagens tillämpningsområde kan anföras att kontantköparen som regel får varan — t.ex. livsmedel, som kanske är det allra vanligaste — omedelbart levererad och därför i varje fall inte har samma behov av skydd som vid den mera typiska hemförsäljningen, där varan i allmänhet levereras i efterhand och på kredit. Vid omedelbar leverans mot kontantbetalning kan ju köparen granska varan redan innan köpeavtal slutligt ingåtts. Det torde väl ändå höra till undantagsfallen att i varje fall dyrbarare kapitalvaror levereras samtidigt med att de betalas kontant. Flertalet av de mera kostsamma köpen i hemmen sker på kredit med leverans i efterhand. Dessa köp är det ju mest angeläget att omgärda med skyddsregeln, och de kommer också att skyddas av lagen. Som sagt är utskottet inte avvisande inför behovet av konsumentskydd i vissa fall även vid kontantköp. Om en efterhandsgranskning av hur lagen verkat visar att förhållandena utvecklats på sådant sätt att även kontantförsäljning bör omfattas av lagen, måste självfallet skyddsbehovet snarast tillgodoses genom ändrad lagstiftning. Med denna ståndpunkt, som alltså inte ligger särskilt långt ifrån reservanternas, har utskottsmajoriteten ansett sig i ganska stor utsträckning tillgodose motionärerna i denna fråga och även reservanterna, herrar Sjöholm och Israelsson, som ju har utvecklat skälen för sin ståndpunkt i reservationen II. : Reservationen III, som tillkommit med anledning av herr Levins motion, har jag personligen ställt mig bakom av principiella skäl.

Man bör vid fastställande av tidsfristen även ta hänsyn till att köparen inte bör betungas med vårdnadsplikt avseende den köpta varan under oskäligt lång tid. Här bör gälla en inte för lång men inte heller för kort tid. I herr Möllers i Göteborg motion upptas även frågan om vem som skall bära installationskostnaderna, då köpet t.ex. gäller en tvättmaskin och köparen inom vederbörlig tid ångrar sig. Motionärerna menar att sådana kostnader alltid bör stanna på köparen, i varje fall om köparen uttryckligen och skriftligen begärt en omedelbar installation och visat sin köpvilja genom att betala installationen kontant före eller senast i samband med att denna verkställes. Följden av att säljaren enligt lagförslaget står risken för kostnaden för installationen, då ju köparen kan ångra sig, anses enligt motionärerna kunna bli att säljaren är ovillig att utföra installationen före ångerveckans utgång, och detta skulle inte vara konsumentvänligt. Men man kan väl också vända på saken och säga att det inte heller är konsumentvänligt att köparens skydd begränsas till att han, om han ångrar sig i det anförda exemplet, kan frånträda köpet av tvättmaskinen och få tillbaka eventuell delbetalning men enligt motionärernas förslag måste bära hela kostnaden för installationen, om denna utförts innan ångerveckan gått ut. Det bör observeras att säljaren kan kalkylera in ekonomisk risk av nu åsyftat slag i sina omkostnader, medan köparen knappast har denna möjlighet. Utskottet har därför avstyrkt motionärernas yrkande i denna del. Slutligen berörs i motionen av herr Möller i Göteborg m.fl. de risker för missförstånd som uppenbarligen kan uppstå hos köpare, då hemförsäljning bedrivs på främmande språk eller försäljningskontrakt upprättas på utländskt språk. Motionärerna påyrkar åtgärder för att förhindra att försäljare, som kan tala svenska, i vilseledande syfte i tal eller i försäljningshandlingar använder främmande språk. Båda dessa företeelser bör vara möjliga att — såsom även motionärerna är inne på — komma till rätta med genom tillämpning av lagen om otillbörlig marknadsföring, i första fallet främst genom ingripande av konsumentombudsmannen, i det senare fallet genom att marknadsrådet ingriper mot sådana köpekontrakt på något språk som köparen inte behärskar och som därför kan vilseleda honom, Utskottet har på dessa grunder ansett sig böra avvisa motionen även i denna del. Jag hemställer, herr talman, att med detta få yrka bifall till utskottets förslag utom såvitt avser punkten C, där jag yrkar bifall till reservationen HI.
Herr talman! Jag tror att alla är överens om att det är bra att man får en lag som kan hindra att det uppstår dåliga affärer, vare sig det gäller den ena eller den andra parten. Vad jag möjligen är något tveksam om och som har föranlett den motion vilken tolv borgerliga ledamöter har skrivit på, är att det inte alltid är den ena parten som är boven i dramat och den andra parten som är den ädle hjälten — dvs. det är inte alltid köparen som är den ädle och säljaren som är boven. Det kan ju finnas fall då det är tvärtom, och har man en lagstiftning skall den ju vara generell och förutsättningslös. Det är som sagt detta som har föranlett motionen, och den berör ju egentligen bara ett litet avsnitt av det hela, nämligen denna ångervecka som kan få vissa konsekvenser för säljaren. Vi har i motionen pekat på olika konsekvenser.

Herr talman! Jag skall inte uppta kammarens tid i onödan utan nöjer mig med att yrka bifall till reservationen III.

Herr talman! Den fråga som behandlas i det utskottsbetänkande vi nu diskuterar, lagutskottets betänkande nr 10, är som redan sagts i hög grad en konsumentfråga. Om riksdagen bifaller utskottets hemställan, kommer detta att ge ökat skydd åt en speciell grupp av konsumenter, nämligen de som av olika skäl förlägger sina inköp eller del därav till det egna hemmet, eller i varje fall utanför den ordinarie försäljningslokalen.

Glädjande nog är lagutskottet fullt enigt i sin bedömning av förslagets betydelse, och de reservationer som fogats till utskottets betänkande gäller endast detaljer i fråga om lagens praktiska tillämpning. Jag skall här endast beröra vad som faller under lagförslagets 5 §. Denna paragraf innehåller stadgande om vad som skall ske med det gods som köparen önskar återlämna till säljaren. Första stycket i paragrafen lyder så: ”5 § Frånträder köparen sitt anbud eller svar enligt 4 §, åligger det säljaren att inom tid som skäligen åtgår för godsets avhämtande återställa vad han kan ha mottagit av vederlaget. Köparen har rätt att hålla godset inne till dess säljaren har fullgjort sin betalningsskyldighet. Avhämtas ej godset inom tre månader efter sammanträffandet, tillfaller godset köparen utan vederlag.” Denna del av lagförslaget har, som utskottets ordförande tidigare redogjort för, givit upphov till tre motioner med olika yrkanden om ändring. I en av motionerna, väckt av herr Levin, yrkas att köparen efter sex månader skall ha rätt att sälja godset på offentlig auktion och att ta ut sina kostnader för detta jämte sin eventuella fordran ur köpeskillingen samt tillställa säljaren överskottet. Detta är enligt utskottets mening en mycket omständlig procedur, och vi tror att det skulle avskräcka många människor från att över huvud taget använda sig av möjligheten att låta ett köp återgå.

Det är klart att man väl inte kan utesluta att sådana fall kan uppstå, men jag ifrågasätter om de i så fall inte lika gärna kan befaras, om man har en tid av sex respektive fyra månader som om man har en tid på tre. Reservanterna har inte yrkat bifall till motionerna utan nöjer sig med att föreslå att denna del av lagförslaget tas upp till förnyad prövning inom Kungl. Maj:ts kansli.

Vi tror att en tidsfrist på tre månader är helt tillräcklig för att ge säljaren möjlighet att återhämta den levererade varan. Att, som vissa motionärer gör, spekulera i att en köpare med flit skulle hålla sig undan för att på så sätt bli ägare till ifrågavarande gods bedömer vi som ganska verklighetsfrämmande. Och som jag tidigare har sagt är man nog inte så mycket hjälpt av om tidsfristen är tre eller fyra månader, om någon med flit försöker undanhålla säljaren från möjligheten att hämta sitt gods. Man kan ju också ha den synpunkten på frågan, och jag tycker det är en ganska viktig synpunkt, att det inte kan vara rimligt att låta en köpare under så lång tid som fyra eller sex månader ansvara för, förvara och vårda en vara som en försäljare av olika skäl inte hämtar. Utskottsmajoriteten anser för sin del att den föreslagna tiden på tre månader är fullt tillräcklig. Den överensstämmer med de sakkunnigas förslag, den överensstämmer också med den bestämmelse som finns i hittegodslagen när det gäller äganderätten till upphittat gods. Vi har heller inte funnit något skäl att biträda reservanternas förslag att man nu, en månad innan lagen föreslås träda i kraft, skulle återförvisa en del av förslaget till förnyad prövning. Däremot vill vi kraftigt understryka vad som stadgas i 4§ om köparens skyldighet att hålla godset tillgängligt för säljaren. Utskottet pekar också i sin skrivning på önskvärdheten av att det formulär som användes för att anmäla återgång av köp utformas så, att det innehåller en uppgift på tider då godset är tillgängligt för avhämtning. Med det anförda ber jag alltså, herr talman, att få yrka bifall till lagutskottets förslag i dess betänkande nr 10 på samtliga punkter.

Herr talman! Jag skulle tro att enigheten i kammaren är ganska stor i fråga om lämpligheten att införa en lag till konsumentens skydd av den karaktär som föreslås i propositionen 86, även om det med visst fog kan sägas och också har sagts att behovet av en lagstiftning sannolikt hade varit större förr än nu. Med det sagda syftar jag på det förhållandet att såväl skolutbildning som konsumentupplysningsverksamhet, inte minst i våra massmedia, under de senare decennierna bör ha lett till det resultatet att köparen är bättre rustad att bedöma en säljares argumentering och värdet av respektive priset på den vara eller tjänst som denne säljare erbjuder.

Dessutom kommer den, får man hoppas, att ha ett välgörande, dvs. hämmande, inflytande på de undantagsvis förekommande, mindre nogräknade säljföretagen. Jag har i konsekvens med denna min uppfattning också i motionen 1435 betecknat propositionens huvudmålsättning som lovvärd.

Däremot, herr talman, har jag reagerat mot den bestämmelse i 5 § som stadgar att köparen utan något som helst vederlag skall med full äganderätt få behålla det en gång köpta enbart av det skälet att köparen underlåtit att inom tre månader avhämta varan. Samtidigt som man på detta sätt, såvitt jag kan finna, introducerar en helt ny princip i svensk rätt och dessutom en princip som — det vågar jag hävda efter att ha hört mig för — saknar stöd i det allmänna rättsmedvetandet, anser man det helt naturligt att icke bara ålägga säljaren att fullt ut återbetala vad han kan ha bekommit i vederlag utan dessutom påföra honom alla uppkomna kostnader. Jag har, även om också det varit med viss tveksamhet, kunnat acceptera att säljaren — och säljaren ensam — skall bära kostnaderna för varans återtagande och att han givetvis skall återlämna det vederlag han fått. Det har jag gjort därför att lagens värde i annat fall skulle kunna bli illusoriskt för köparens del, I och för sig hade det annars inte alls varit orimligt att köparen, som dock frivilligt gett sig in på affären — det är ju fråga om en frivillig handling och inte något rån eller något liknande — fått betala åtminstone någon summa för förmånen att få ångra sig och dra sig ur affären. Men, som sagt, jag kan hålla med om att lagen i så fall hade förlorat något av sitt huvudsyfte.

Det kan finnas olika och fullt godtagbara skäl till en sådan underlåtenhet: glömska, förbiseende, sjukdom m, m. Innebörden av vad departementschefen säger är egentligen bara att säljaren får skylla sig själv om han inte utnyttjar möjligheten att hämta godset.

Jag skulle sätta stort värde på att få veta på vilket sätt frånträdesrätten enligt statsrådets mening kan urholkas genom att köparen ges en rätt att på det antydda sättet sälja godset. Hans enda olägenhet syns mig vara att han, om han ej vill sälja godset, får behålla det i sin bostad eller på annan lämplig plats. Herr talman! Ett sådant obestyrkt påstående är lika litet ett skäl för införande av en ny rättsprincip som det allmänna talet i propositionen om att säljarens underlåtenhet att hämta sin vara är ett uttryck för att han saknar ekonomiskt intresse därav. Jag finner hela detta departementschefens resonemang på något sätt obehagligt.

Det talas här inte om avbeställningen utan om beställningen som själva grunden för äganderättens övergång. Detta understryker enligt min uppfattning ytterligare att man är i färd med att införa en helt ny princip. Dess värre har utskottsmajoriteten inte gjort sig mödan att i betänkandet gå in på denna av mig påtalade principfråga. Det är dock sannolikt att resonemang har förekommit under utskottsbehandlingen, eftersom min motion har föranlett en reservation. Majoriteten säger sig — utan att närmare motivera sin ståndpunkt — sakna anledning att frångå departementschefens bedömning. Det finner jag både betänkligt och beklagligt, då det här inte gäller en politisk värdering — hoppas jag — utan en ren principfråga. Jag har, herr talman, föreslagit att 5 § skulle ges en utformning i analogi med 1950 års lag om rätt för hantverkare att sälja ej avhämtat gods, och jag har även föreslagit viss lagtext. Jag ber i all vänskaplighet att få fästa fröken Andersons i Lerum uppmärksamhet på att jag inte har yrkat på någon skyldighet för köparen att sälja utan en rätt att sälja. Herrar Wiklund i Stockholm, Lidgard och Winberg har under reservationen III givit uttryck för samma principiella uppfattning som jag har gjort i motionen och även i detta debattinlägg. Reservanterna har emellertid framhållit att frågan om vilken rättsteknisk metod som skall användas inte är av avgörande betydelse, och de förordar därför att den bör övervägas inom Kungl. Maj:ts kansli. Då denna fråga, herr talman, för mig uteslutande har ett rent principiellt intresse, har jag ingen anledning att yrka bifall till motionen. Jag ställer mig alltså bakom herr Lidgards yrkande om bifall till reservationen III.

Herr talman! Vi är alla liksom de sakkunniga i sitt år 1970 avgivna betänkande Hemförsäljning medvetna om att det är många faktorer som gör att konsumenternas behov av skydd är särskilt framträdande i det moderna samhället. Dagens marknad karakteriseras ju av ett mycket omfattande utbud av varor och tjänster, och köpkraften ökar, Vi har en hårdnande konkurrens. När det gäller frågan om hemförsäljning och den aktuella lagen har man haft att välja mellan en näringsrättslig lagstiftning eller en civilrättslig lagstiftning. Den förra skulle innebära ett totalt eller partiellt förbud mot hemförsäljning, vilket inger principiella betänkligheter samt också näringspolitiska betänkligheter. Man har stannat för en civilrättslig reglering. Det har från många håll här sagts — jag vill instämma i det — att det är tillfredsställande att vi nu får denna lagstiftning, som fyller ett behov och ger större skydd åt konsumenterna. Jag vill helt kort göra några kommentarer till centerpartiledamöternas ställningstagande i utskottet. Vi har givetvis noggrannt studerat de aktuella motionerna. Vi har därvid funnit synpunkter som är värda ett beaktande, Vi har dock anslutit oss till propositionen. När det gäller frågan huruvida kontantköp skall omfattas av lagstiftningen synes det nödvändigt att göra en avgränsning, så att lagstiftningen inte omfattar t.ex. kontantförsäljning av livsmedel.

Jag vill göra en kort kommentar till detta. Det ligger faktiskt också i köparens intresse att tidsfristen inte blir alltför lång, eftersom köparen är skyldig att vårda godset under tidsfristen. Det måste, som fröken Andersson i Lerum sade, vara besvärligt och betungande om han skall ta ansvar för godset under en längre tid. Tre månader, dvs. samma tid som gäller i hittegodslagen, bedömer vi som rimligt ur både säljarens och köparens synpunkt. En förutsättning för rätten att frånträda avtalet är att köparen håller godset tillgängligt för säljaren, Det innebär att köparen skall göra det möjligt för säljaren att avhämta godset. Utskottet har föreslagit förbättringar i det utkast till formulär till underrättelse som bifogats propositionen, där det bl.a. föreskrivs att köparen skall se till att säljaren kan avhämta godset. Utskottet har också sagt att man i klarhetens intresse bör i detta formulär ta med en sådan formulering att det framgår klart att underlåtenhet av köparen i nämnda hänseende medför att han förlorar rätten att avbeställa varan. Vidare har utskottet sagt att avbeställningssedeln bör utformas så, att köparen har att ange tider som är lämpliga för godset avhämtande. Denna lagstiftning är helt ny. Man kan medge att det är svårt att helt bedöma effekterna av lagstiftningen. Det är därför angeläget, har vi centerpartiledamöter ansett, att man gör en efterhandsgranskning. Utskottet har också uttalat sig för att sådan granskning av lagens verkningar skall företas. Jag anser att det utgör en viss garanti för den händelse lagen skulle få negativa verkningar. Med dessa ord vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande,

Herr talman! Det förslag riksdagen nu diskuterar om en s.k. ångervecka för konsumenter som köper varor — ofta kapitalvaror — i samband med besök i hemmet är, såsom bl.a. herr Wiklund i Stockholm påpekat, ett led i ett stort arbete på att förnya vår lagstiftning om avtal och köp och förstärka konsumenternas ställning i den rättsliga miljön. Lagen om otillbörlig marknadsföring som antogs förra året och lagen om otillbörliga avtalsvillkor som riksdagen antagit i år är två produkter som redan är avklarade och som ingår i detta lagstiftningsarbete. På programmet står närmast efter det här en konsumentköpslag som jag tror vi skall kunna lägga förslag om till riksdagen redan nästa år, I dag har riksdagen att behandla ett förslag om begränsning av inkassokostnader som också hör hemma i detta sammanhang. Det är alltså väldigt många ting som är uppe här, Låt mig bara konstatera apropå detta förslag om ångervecka att det för mig är utomordentligt tacknämligt att höra att det råder en så allmän enighet om behovet att införa denna ångervecka för hemförsäljningsfall och en del andra fall. Flertalet av de yrkanden som har framställts i motioner och reservationer går ut på att vidga och förstärka lagstiftningen. De yrkandena bottnar uppenbart i en iver att snabbt komma ännu längre än vad regeringen vågat sig på. För de ivriga skulle jag då bara kort vilja framhålla två synpunkter. Den första synpunkten är att när vi skapat detta skydd med ångervecka, som bygger på ett skriftligt förfarande, avbeställningssedel osv. är det en speciell teknik som är avsedd för hemförsäljningsfallen och även passar i en del andra fall, men det är en teknik som inte utan vidare kan generaliseras och utsträckas över hela fältet av konsumentköp. Den synpunkten gör sig gällande bl.a. när man diskuterar möjligheterna att plocka in telefonförsäljning under den här lagen. I någon mån gör den sig gällande också när man diskuterar frågan om att även kontantköpen borde vara med, Den andra synpunkten som jag skulle vilja framhålla för de reformivriga är att om vi lugnar oss en liten smula så får vi inom något år ta ställning till en rad av de viktiga tankar som ventilerats här. Det blir anledning till det i anslutning till en blivande konsumentköplag.

Om säljaren inte fullgör den skyldigheten tillfaller enligt förslaget godset köparen, Tidsfristen är satt till tre månader. Herr Levin, och i någon mån herr Lidgard, tar till brösttoner när de talar om att lagförslaget här är olustigt och innebär ett avsteg från viktiga rättsprinciper. Den lösning som antyds i reservationen som ett alternativ är att man skulle införa bestämmelser i analogi med lagen den 31 mars 1950 om rätten för hantverkare att sälja gods som ej avhämtats. Låt mig bara säga att jag tror att herr Lidgard och herr Levin gjorde klokt i att tänka om på denna speciella punkt. Menar ni allvar med er anslutning till denna lagstiftning skall ni inte införa regler som försvagar lagen och kan göra konsumenterna mycket betänksamma mot att utnyttja de rättigheter som lagen vill ge dem. Det system som ni hänvisar till i 1950 års lag om hantverkares rätt att sälja gods är fullkomligt oanvändbart för vanligt folk.

Inte minst med hänsyn till att det råder så stor enighet bland oss alla om huvuddragen i förslaget om ångervecka kan jag, herr talman, inskränka mig till dessa kortfattade synpunkter. Det är egentligen bara på den sista punkten om återtaganderätten som jag har en klart principiellt avvikande inställning till reservanterna och känt ett behov av att säga ifrån,
Herr talman! Jag har inte mycket att säga i anledning av statsrådet Lidboms anförande. Jag delar hans mening att det i och för sig är en bra lagstiftning, som nog ändå kan komma att vålla en del trassel i vissa fall. Statsrådet sade inte mycket om varför inte även kontantköp skulle omfattas av lagstiftningen. Jag vänder mig främst mot herr Wiklund i Stockholm, som talade mot att kontantköp skulle vara med. Jag ställde två konkreta frågor, som jag inte har fått svar på; jag tror det vore bra om vi över huvud taget kunde försöka konkretisera debatterna i riksdagen mera, Den ena frågan var om inte de psykologiska förutsättningarna är exakt lika om köparen betalar en del av beloppet eller hela beloppet och om inte just de syften som lagstiftningen vill tillgodose är för handen även i det fall då hela köpeskillingen erlagts. Den andra frågan var vem som har den största anledningen att ångra sig: den som betalt mera eller den som betalat mindre. Jag tycker det är helt befängt att inte kontantköp skall ingå i det här. Vidare sade herr Wiklund att jag hade sagt att man tog skyddet ifrån den som bäst behövde det. Jag anförde som exempel att äldre makar, som köper någonting som är relativt värdelöst och av sina sparade slantar betalat kontant, fråntas det skydd som andra har, Herr Wiklund sade att de inte har något skydd nu. Men jag ställer dem naturligtvis i relation till andra som omfattas av den här lagstiftningen. De får alltså inte det skydd, som lagstiftningen skall tillhandahålla andra konsumenter. Fru Jonäng, som också talade mot reservationen II, sade att det var nödvändigt att avgränsa t.ex. livsmedel. Det har vi gjort. Vi har satt en värdegräns på 50 kronor; vid köp från varubuss torde beloppet i regel understiga 50 kronor, Dessutom reglerar detta sig automatiskt, eftersom livsmedel som regel konsumeras ganska snabbt. Om inte varan kan återställas, är hela historien ur världen. Då löper ju avtalet. Fru Jonängs invändning på den punkten är alltså inte särskilt övertygande. Vidare sade fru Jonäng att om en affär är avslutad skall man låta den vara det. Det är en litet äventyrlig princip. Då skulle vi alltså inte hålla så hårt på att även avtal i princip skall följas, om vi nu går utanför just det område som den här lagstiftningen avser. Dessutom börjar man — som också statsrådet var inne på — mer och mer att tillämpa principen med öppet köp, vilket är bra, Det finns faktiskt varuhus, som redan tillämpar den principen, Jag tycker alltså inte att den invändningen var mycket värd heller. Herr Levin ansåg, att lagstiftningsförslaget andas misstänksamhet mot säljaren, Jag vill säga att det inte är helt oberättigat. Jag sysslar i min dagliga gärning med ting, som angränsar till detta. Jag skulle kunna berätta de kusligaste historier om säljarmetoder vid dörren, men tiden medger det inte och det hör kanske inte hit. Det finns naturligtvis många hederliga försäljare, men det finns tyvärr en stor del som inte är det och som har mycket klandervärda affärsmetoder. Vems intressen är herrar Levin och Lidgard ute för att främja egentligen? Formellt ser det ut som om de ville främja köparens intressen, men så är det nog ändå inte. Det är bra att lagstiftning är enkel. Förfarandet med offentlig auktion är förfärligt tillkrånglat — även när det gäller hantverkare — och den lagen tillämpas ytterst sällan. Nu har man ju inriktat sig på att i annan lagstiftning söka komma ifrån offentliga auktioner. När det gäller den exekutiva verksamheten får numera lös egendom säljas under hand och det är inte mer än 14 dagar sedan vi beslöt att t.o.m. fast egendom i exekutiva sammanhang skall kunna säljas under hand därför att offentliga auktioner ofta är ren värdeförstöring för alla utom för den som kan ropa in något på en auktion för en ren spottstyver. Reservationen kommer således att tillgodose inroparnas intressen och gå ut över övriga parter. Dessutom — och det är väsentligt — kan ett sådant fall som åsyftas i reservationen bara uppstå om säljaren struntar i att försöka få tillbaka sin vara. Men då har han ju helt och hållet sig själv att skylla. Har han gjort den minsta ansträngning att få tillbaka varan löper avtalet och därmed är problemet med ångervecka ur världen. Jag var fast i samma villfarelse som tydligen herr Levin fortfarande sitter kvar i. Därför ställde jag — till min skam kan jag erkänna nu — ett yrkande i utskottet beträffande sådana fall då en person köper låt oss säga en TV-apparat och ångrar sig inom en vecka och sedan håller sig oanträffbar under tre månader. Då skulle alltså TV-apparaten tillfalla honom helt gratis. Han skulle t.o.m. få tillbaka det han hade betalt. Det anser jag vara oriktigt. Jag menar att säljaren då skulle ha rätt att vända sig till utmätningsman för att få tillbaka sitt gods på samma sätt som gäller enligt avbetalningslagen. Nu blev jag av herr Winberg, som är en rättslärd och klok man, bringad till förnuft, ty ett sådant fall som jag nyss antydde kan inte uppstå. Tyvärr sitter herr Winberg själv kvar i den villfarelse som han tog mig ur. Det är mycket märkligt. Ett sådant här fall kan ju aldrig bli aktuellt, herr Levin, Gör säljaren den minsta ansträngning att få tillbaka sitt gods är saken ur världen. Detta är alltså att tvista om påvens skägg, vilket har förekommit här tidigare vid ett tillfälle i ett ärende från lagutskottet. Jag vill därför bestämt avstyrka bifall till denna reservation. Men jag tillstyrker livligt bifall till reservationen II.
Herr talman! Herr Sjöholm tar inte, tycker jag, tillräcklig hänsyn till att det är fråga om en genomgångslagstiftning, en passage till en lagstiftning som har mer allmän räckvidd. Statsrådet vat inne på det och talade om att han räknar med att redan nästa år kunna lägga fram förslag till en konsumentköplag. Jag förutsätter då — det antyds också i propositionen — att den lag som vi nu behandlar kommer att samordnas med denna blivande konsumentköplag. Om alltså herr Sjöholm inte får alltsammans i den här provisoriska lagstiftningen så tycker han att det är mycket stor anledning att göra affär av det. Jag vill svara på hans fråga om det finns likhet mellan kontantköp och kreditköp i köpsituationens själva karaktär. Javisst finns det det. Det är bara det att vi vet rätt litet om vad den likheten betyder. Vi vet hur det är nu utan en lagstiftning, men vi vet inte vilken effekt en lagstiftning får. Jag tycker att man. alltså skall skaffa sig erfarenheter och göra iakttagelser. Det är också därför som utskottet tagit den ståndpunkt som vi har gjort. Jag skulle vara tacksam att få höra om statsrådet Lidbom kan bekräfta att hemförsäljningslagen skall inarbetas i den blivande konsumentköplagen, ty det tycker jag är relevant i denna debatt. Sedan medger jag att det finns en svaghet i reservationen III, nämligen i fråga om hur godset skall säljas om köparen frånträder sitt köp och säljaren inte avhämtar godset. Jag tycker att äganderätten inte så där lätt skall kunna övergå från säljaren till köparen. Det må vara en subjektiv känsla, men det stöter mitt rättsmedvetande. Jag skulle därför utan att anvisa någon lösning vilja framföra önskemålet att Kungl. Maj:t skall undersöka frågan om man inte kan finna någon rättslig metod att lösa problemet att återställa värdet av godset till säljaren i åsyftade situationer. Jag vet att man kan åberopa bestämmelser om äganderättens övergång i vissa fall i hittegodslagen såsom parallell till 5 § i den föreslagna hemförsäljningslagen, men jag har likväl inte kunnat göra annat än ställa mig på reservanternas ståndpunkt under punkten C i utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Sjöholm frågade mig liksom herr Lidgard i vems intressen jag är ute. Jag skall svara herr Sjöholm klart och tydligt på det. Jag har i mitt första anförande klart sagt ifrån att jag instämmer i den föreslagna lagstiftningens huvudsyfte. Följaktligen är jag i det stora hela ute i köparens intresse. Däremot tillåter jag mig, herr Sjöholm, företräda säljarens intresse i det speciella fall som nu är aktuellt, dvs. i 5 §, där det förutsättes att äganderätten utan någon reell anledning skall övergå från den ena till den andra parten. I mitt första inlägg ställde jag en fråga till herr statsrådet. Jag bad att få veta på vilket sätt köparens s.k, frånträdanderätt skulle kunna urholkas om gamla, erkända regler i köplagen innebärande en rätt för köparen att sälja godset skulle bibehållas i den lag som vi nu diskuterar. Jag har fått ett svar, och jag tackar för det. Emellertid måste jag konstatera att svaret på intet sätt bidragit till att skapa klarhet i kärnfrågan. Det är för mig fortfarande höljt i dunkel varför en person, som frivilligt ingått ett avtal och som sedan ändrat sig, inte bara slipper ifrån alla ur avtalet emanerande förpliktelser utan dessutom förvärvar äganderätt till den vara han inte betalt, enbart därför att säljaren inte avhämtat det som köparen köpt. Jag har såväl i min motion som i mitt första anförande hänvisat till de lagregler angående hantverkares rätt att göra sig betald för ej avhämtat gods som återfinns i en lag av den 31 mars 1950. Statsrådet framhåller i propositionen att vår förmögenhetsrätt i stor utsträckning vilar på lagar som tillkom under detta sekels första årtionden, ett påpekande som i och för sig är korrekt. De är, säger statsrådet, präglade av sin tids liberalistiska grundsyn på det ekonomiska livet. År 1950, då vi haft en socialdemokratisk regering i bortåt 20 år, ansågs tydligen dessa liberalistiska principer angående äganderätten fortfarande ha giltighet. Märkligt nog tycks man så sent som förra året, alltså 1970, ännu ha respekterat samma principer i fråga om äganderätten, även om grundsynen tydligen delvis förändrats. Förändrats hade den. Ser vi på regeringsförslaget till ny jordabalk, 8 kap. 22 §, som handlar om den nya arrendelagstiftningen, finner vi att regeringen tänkt sig att en jordägare utan lösen skulle bli ägare till en avflyttande arrendators på gården kvarlämnade tillhörigheter, om arrendatorn inte inom tre månader avhämtat desamma. Att denna tanke inte är liberalistisk, om man därmed menar liberal, det är uppenbart. Huruvida den är typiskt socialistisk undandrar sig mitt bedömande, Väsentligare är emellertid att regeringen ändrade sig och accepterade de gamla principerna år 1970, sedan lagrådet kommit till tals.

Arrendatorn bör åtminstone ha fått en anmaning av jordägaren att föra bort sina tillhörigheter, innan han förlorar äganderätten till dem.

De principer som alltså ännu 1970 godtogs har nu övergivits. Man kan fråga sig varför. Är det möjligen en eftergift för den allmänna propagandan i Aftonbladet, som så sent som den 21 maj i år — visserligen i ett helt annat sammanhang — uttryckte sin förtjusning över ett visst förslag som gick ut på att man på ett indirekt sätt skulle komma åt den privata äganderätten? Nåja, jag vet inte vilka motiv som egentligen ligger bakom socialdemokratins övergivande av gamla erkända principer, som står i överensstämmelse med svenskt rättsmedvetande. Centerpartisterna i utskottet tycks inte ha observerat propositionens angrepp på de regler som alltid har gällt för svensk lagstiftning i liknande frågor. Men eftersom jag vet att centerns företrädare brukar slå vakt om företagarnas intressen lika väl som konsumenternas, så betraktar jag detta som ett olycksfall i arbetet. Jag vill, herr talman, till sist vidhålla att lagförslaget i den del jag nu uppehållit mig vid är orimligt och orättvist. Därför vidhåller jag också mitt yrkande om bifall till reservationen III och förutskickar, till den verkan det hava kan, att jag återkommer i detta ärende vid nästa års riksdag, om utskottsmajoriteten skulle segra vid den kommande voteringen.
Herr talman! Herr Levin talade nyss om ett olycksfall i arbetet. Jag tror att de senaste minuternas inlägg av herr Lidgard och herr Levin om socialism och äganderätt är ett olycksfall i arbetet. Det är någon röra som har inställt sig i deras tankegångar. Vad frågan i sak gäller är ju hur man skall klara ut ett rent praktiskt problem av begränsad betydelse. Problemet är hur man skall förfara när köparen har avbeställt godset och vill bli av med det. Han har fått varan och har förmodligen betalat en viss handpenning. Hur skall man göra för att avveckla köpet? Vi har sagt i vårt förslag att då skall säljaren betala tillbaka handpenningen och hämta godset. Men om det inte sker, som vi föreskriver skall ske, vem skall så att säga risken drabba? På vem skall vi lägga plikten att vara litet mer aktiv — på säljaren eller på konsumenten? Jag tycker att det är rätt rimligt att lägga på säljaren att vara litet mer aktiv, Han får tre månader på sig. Gör han inga försök att hämta tillbaka godset under tre månader efter det avbeställning skett, då får han stå sitt kast. Godset tillfaller då köparen utan skyldighet för honom att betala för det, Detta är ju inte mycket värre än andra liknande praktiska problem som vi har att lösa i andra sammanhang. Ett exempel: Om någon tappar bort ett föremål och en annan person hittar det måste även här ovissheten om vem som skall få behålla föremålet lösas inom en viss tid. Man kan inte hålla på att forska hela livet för att få veta vem som ursprungligen kunde vara ägare till det borttappade godset. Efter tre månader får upphittaren behålla det. Det är den typ av praktiska problem vi här har löst. Att våra lösningar har gett upphov till en debatt om socialism och äganderätt vill jag beteckna som ett olycksfall i arbetet.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Sjöholm att när det gäller kontantförsäljning är omständigheterna andra än vid kreditköp och avtals ingående, Då vet köparen redan från början exakt hur varan ser ut. Han får den i sin hand och är beredd att genast erlägga betalning för den. Även om man vill skydda konsumenterna bör man väl inte frånkänna dem allt förstånd och all bedömningsförmåga. Till herr Levin vill jag säga att det inte är fråga om olycksfall i arbetet från centerpartiets sida. Hela denna lag är tillkommen för att ge konsumenterna skydd, det är det väsentliga. Den fråga herr Levin tar upp är endast en detalj. Och jag vill understryka det jag sagt tidigare att om köparen inte håller godset tillgängligt för säljaren förfaller hans rätt att frånträda avtalet. I utskottet har också centerpartiet medverkat till förbättringar genom de ändringar som vi föreslagit i formuläret till underrättelse. Jag vill också understryka det som herr Wiklund i Stockholm framhöll, nämligen att det här är en övergångslag. Utskottet har dessutom mycket klart uttalat att man när det gäller en ny lagstiftning inte nu till fullo kan bedöma verkningarna utan förordar en efterhandsgranskning.

Herr talman! Först några ord till fru Jonäng. Förhållandena är inte alls annorlunda utan exakt desamma i det fallet att köparen får varan i sin hand. Det lagstiftningen vill komma åt är den överrumpling som inträffar när det en vacker dag kommer en försäljare och bjuder ut exempelvis en vacker matta. Den som köper hemma kan inte jämföra kvalitet och pris som man kan göra när man köper i en affär. Sedan är det så, fru Jonäng — och det är allvarligt, jag har inte sagt det tidigare men det står också i herr Möllers i Göteborg motion — att med den lagstiftning beträffande kontantköp som vi nu sannolikt dess värre kommer att anta kommer säljarna att övergå till kontantköp i mycket större utsträckning. De kommer att slå av 50 kronor på priset — vinsten är ofta tillräckligt stor ändå — och så är affären klar. Då kommer de ifrån hela ångerveckan och hela lagstiftningen. Det tror jag är en konsekvens som man borde ha tänkt på i departementet. Det kommer att visa sig i praktiken att det blir mycket fler kontantköp. Människor kommer att bli bedragna och får inte lov att ångra sig. Sedan sade herr Wiklund i Stockholm, och det gjorde också fru Jonäng, att den här lagstiftningen är en passage. Javisst, men det finns ju bättre och sämre passager. Varför inte ta den bättre om vi kan välja? Det är inget argument. Herr Wiklund måste hålla med mig om att de psykologiska förutsättningarna är desamma och att den som betalat mer och blivit bedragen väl har större anledning att ångra sig än den som betalat mindre, Det säger sunda förnuftet. Jag insinuerade inte alls att herr Lidgard hade några skumma intressen eller att han ville slå vakt om några sådana, utan jag frågade bara vems intressen som i praktiken blir tillgodosedda, På det svarar jag själv att det blir inroparens vid den offentliga auktionen, därför att han kan inropa någonting för en spottstyver, och de som förlorar är de andra parterna. Jag menar att det här med ägardemokrati kan gå till överdrift. Ägardemokratin får inte sträcka sig så långt att man tvingar på folk äganderätt. Om en säljare struntar i att hämta godset får han väl stå sitt kast. Han har ju på sätt och vis överlåtit äganderätten genom att han i praktiken låter bli att hämta varan. Jag tror att herr Levin har fått fel för sig när han menar att det inte räcker med att säljaren gör en ansträngning, skickar ett brev: ”Jag vill hämta mitt gods.” Om då inte köparen tillhandahåller det är hela ångerhistorien ur världen. Jag tror som sagt att herr Levin som motionär och reservanterna är ute i ogjort väder — det kommer inte att i praktiken bli ett sådant fall som åsyftas i reservationen. Det står mycket tydligt i propositionen och majoriteten i utskottet anser att det bör framgå ännu tydligare av formuläret att om köparen inte tillhandahåller godset är hela lagstiftningen ur spel. Därför hänger denna reservation i luften, för att uttrycka det välvilligt.
Herr talman! Om det blir så som herr Sjöholm sade att man mer och mer kommer att övergå till kontantförsäljning om den lag som vi nu behandlar antas — jag tror att det ligger en hel del i vad herr Sjöholm i det avseendet profeterar om — får vi de erfarenheter som vi behöver för att stå på fast mark när vi skall överse lagen, och det är i så fall bara tillfredsställande. Men jag begärde ordet, herr talman, för att upprepa min fråga till statsrådet Lidbom huruvida den blivande konsumentköplagen kommer att uppta även de lagregler som vi nu behandlar, Det antyds i propositionen att så skulle kunna ske, men det vore värdefullt att få veta hur det verkligen förhåller sig. Om man redan nu kan bedöma att en samordning kommer att äga rum får den här lagen en utpräglad karaktär av ett provisorium. Jag upprepar alltså den frågan till statsrådet Lidbom.
Herr talman! På herr Wiklunds i Stockholm fråga vill jag svara — jag tror att jag har nämnt det förut — att denna lagstiftning om ångervecka vid hemförsäljning är ett led i ett större lagstiftningsarbete. När konsumentköplagen blir klar kommer vi naturligtvis att se till att det blir en samordning mellan den och lagen om hemförsäljning. Däremot kan jag inte utlova att det blir en teknisk inarbetning av hemförsäljningslagen i den kommande konsumentköplagen — men jag utgår från att det inte är teknik som herr Wiklund är ute efter utan sakfrågan.

Herr talman! Det finns kanske ingen anledning för herr Sjöholm och mig att fortsätta en diskussion om vem som har missförstått vad i propositionen. För att spara kammarens tid föreslår jag att vi privat tar upp den diskussionen senare. Efter fru Jonängs inlägg har jag bara att konstatera och lägga på minnet till en annan gång vad hon har sagt om centerpartisternas ståndpunkt. Och så till statsrådet Lidbom. Här talar jag om en ren principfråga i ett kommersiellt förhållande, där en part har köpt någonting av den andra parten, Då kommer statsrådet dragande med reglerna som gäller för hittegods. Jag finner det vara en makalös jämförelse.
Vad som står i propositionen eller ej är inget personligt mellanhavande mellan herr Levin och mig — det skall slås fast i kammaren vad som där avses, Och jag vidhåller vad jag uppgivit om den här saken.

Herr talman! Det var ju skottdramat vid jugoslaviska ambassaden för ett tag sedan som föranledde justitieministern att utarbeta ett förslag om skärpta straff för olaga vapeninnehav.

Vi har ju under senare år upplevt att antalet våldsbrott ständigt ökat — också våldsbrott där vapen används, I och för sig borde alltså utvecklingen här i landet ha kunnat föranleda en dylik straffskärpning. Men utskottet har som sagt varit helt enigt om att förslaget är riktigt. Anledningen till att jag tar till orda när betänkandet är enhälligt är att jag önskar klargöra att vi i utskottet har ansett att ikraftträdandebestämmelserna, som de framlades i propositionen, inte var helt tillfredsställande. Vi har nämligen delat departementschefens uppfattning att man bör ge information och stimulera dem, som nu illegalt innehar vapen, att lämna fram dessa vapen, så att inte en straffskärpning leder till att de inte vågar göra det. Men då har vi också tyckt att det bör förflyta en skälig tid innan lagen träder i kraft, för att de skall ha den här möjligheten. Vi har därvid beaktat en motion som väckts av herr Dockered. Med instämmande i den motionens syfte och efter egna överväganden föreslår vi att lagen skall träda i kraft den 1 juli. Det är alltså utskottets ståndpunkt. Sedan vill jag, herr talman, endast notera att propositionen som motiv för att skärpa straffet anger att det kan antas ha en avskräckande effekt. Man tycks alltså numera i justitiedepartementet omfatta tesen att allmänpreventionen kan ha sin betydelse.

Herr talman! 1969 tillsattes offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén med uppdrag att avge förslag till en reform av sekretesslagstiftningen.

Jag är, herr talman, för min del klart medveten om att postverket och SJ, liksom andra affärsdrivande verk, kan ha ett berättigat behov av sekretess för en del handlingar som i dag inte omfattas av sekretesslagens stadganden. Det är ju framställningar från postverket och från SJ som ligger bakom förslaget i den här delen. Men det är också av utomordentlig vikt att offentlighetsprincipen i förvaltningen inte inskränks utan att mycket starka skäl talar för detta — och det gäller i och för sig även de affärsdrivande verken. Genom förslaget förskjuts nu gränsen mellan offentlighet och sekretess i riktning mot ökad sekretess och man måste enligt min mening mycket noga väga medborgarnas möjligheter till insyn också i de affärsdrivande verkens affärsförhållanden mot dessa verks behov av ökad sekretess. Utskottet säger att man i avvaktan på offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommitténs förslag till en genomgripande reform av lagstiftningen på detta område finner det angeläget att redan nu vidga de affärsdrivande verkens sekretessmöjligheter. Här gör motionärerna — liksom reservanterna — en annan bedömning, och vi hävdar just med hänsyn till den stora vikt vi fäster vid offentlighetsprincipen att den här frågan nu inte skall brytas ut och avgöras provisoriskt för sig; för det är ju fråga om ett provisorium — det säger utskottet klart. Det behov av ökat sekretesskydd som de affärsdrivande verken kan ha bör bedömas i samband med den översyn av offentlighetsoch sekretesslagstiftningen som pågår. Det brukar ju för övrigt ofta framhållas att man inte bör lagstifta i en delfråga när en utredning pågår om det totala frågekomplexet. I vad gäller utformningen av bestämmelserna angående vilka verk som dessa föreskrifter skall vara tillämpliga på, så anser vi att de inte bör utformas som ett fullmaktsstadgande för Kungl. Maj:t, utan riksdagen bör få ta ställning till vilka verk som skall omfattas av de nya bestämmelserna, Jag vill erinra om att just offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén i yttrande har ansett att detta är principiellt riktigast. Herr talman! Jag skall begränsa mig till detta och ber nu bara att få yrka bifall till reservationen av herrar Werner i Malmö och Schött.

Herr talman! Motionären herr Winberg har ganska tydligt klargjort för kammaren att han inte har något att erinra mot propositionens förslag, med undantag för 34 a §.

De säger i sin motion bl a.: ”Vi vill inte utesluta möjligheten att de affärsdrivande verken kan behöva ett ökat sekretesskydd, men det bör i så fall ske inom ramen för en samlad översyn av offentlighetsoch sekretesslagstiftningen.” Detta är en mening som också offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén på sitt sätt har givit uttryck för vid sin behandling av ärendet. Men tyvärr är arbetsläget sådant inom utredningen, att vi med hänsyn till utvecklingen på dataområdet i första hand har måst gripa oss an med en reform av offentlighetsoch sekretesslagstiftningen på just detta fält. Det måste därför av allt att döma dröja relativt länge innan man kan ta itu med de andra frågorna, där översynen förmodligen kommer att resultera i en grundlagsändring.

Jag vill fästa herr Winbergs uppmärksamhet på att den paragraf det här gäller är mycket restriktivt utformad, Det finns ingen möjlighet att utnyttja den annat än inom den mycket begränsade ram som utredningen har angivit. Vid vår bedömning både i utredningen och i utskottet har vi funnit det bäst att i nuvarande läge förorda det förslag som här föreligger. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill gärna vitsorda att herr Adamsson och jag nog inte har så särskilt olika uppfattningar i sak, men vi har olika bedömningar av hur brådskande det är att göra denna ändring. En av anledningarna till att motionärerna stannat för att man kan vänta är att det delvis redan finns ett skydd för de verk det här gäller. I varje fall får postbanken ett visst skydd i 30 § sekretesslagen, när man har ett gemensamt sekretessbehov tillsammans med enskilda motparter. Vi har också 34 § i den nuvarande lagen, som just avser att i erforderlig utsträckning möjliggöra affärsmässighet inom den offentliga förvaltningen. Detta gör att det finns anledning att vänta och få denna fråga avgjord i hela sitt sammanhang.

Herr talman!

Bevillningsutskottet har också sagt att normerna ibland likväl leder till otillfredsställande resultat, men utskottet har kommit till den vanliga slutsatsen, att man inte funnit anledning att föreslå någon ändring av gällande bestämmelser. I reservationen till dagens utskottsbetänkande framhålles, att dessa bestämmelser har kommit till vid en tid då vedbränslet hade ett väsentligt större värde och då även förhållandena i övrigt var väsentligt annorlunda än i dag. Ofta utgörs detta bränsle av svårsäljbart virke som inte har det relativa värde som man kanske kunde tro. 5 I reservationen framförs nu också miljövårdssynpunkten; skogsägaren gör en samhällelig insats genom att gallra och röja i skog av denna kvalitet. Utskottsmajoriteten och reservanterna är överens om, i år liksom tidigare, att det finns luckor i lagen som leder till otillfredsställande resultat. Min uppfattning i det avseendet är den, att så länge otillfredsställande bestämmelser leder till orättvisor skall man inte vara helt nöjd; då får inte en principiell uppfattning stå i vägen när det gäller att avskaffa sådana bestämmelser. Skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna är inte så stor — förståelsen finns hos alla, men det skiljer i fråga om slutsatserna; utskottsmajoriteten vill liksom inte ta det avgörande steget. Det avgörande steget anser reservanterna att man bör ta. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman!

Vedbränslet har i dag, som framhållits av herr Söderström, en mycket blygsam andel av bränslet för bostadsuppvärmningsändamål; oljan och elvärmen är både billigare och mindre arbetskrävande. De som i dag tar till vara vedbränslet är till allra största delen mindre skogsägare, och de gör det av miljövårdsoch skogsvårdsskäl. Mestadels tas virket till vara med egen arbetskraft; skogsägarna kan alltså inte åtnjuta något avdrag för kostnader för lejd arbetskraft. Därför kan jag inte se att en skogsägare gör någon ekonomisk vinning på detta arbete. Men ovanpå det skall han då också ha en beskattning. Vi reservanter menar att det faktiskt borde vara tid att i dag avskaffa denna beskattning och göra detta bränsle skattefritt, i den mycket ringa omfattning som det nu förekommer. Det skulle man göra, som jag ser det, såsom en stimulans till miljövårdsåtgärder. Jag tror nämligen att denna fråga snart är mera en miljövårdsfråga än en skattefråga. Från ekonomisk synpunkt tror jag inte att samhället gör någon vinning på att behålla denna skatt jämfört med den stimulans ur nationalekonomisk och miljövårdssynpunkt som skulle ligga i att man avskaffade densamma. Skattelagstiftningen på detta område är, tycker jag, sannerligen färdig för en modernisering och en anpassning till dagens läge. Därför, herr talman, yrkar jag kort och gott bifall till den reservation som är fogad till skatteutskottets betänkande.
Herr talman! Det ärende vi behandlar i skatteutskottets betänkande nr 33 är ju en gammal bekant, som återkommer år efter år. Jag kan väl i alla fall hålla med herr Eriksson i Bäckmora om en sak: det är ingen stor skattefråga vi nu behandlar. Trots detta har det väckts fyra stycken motioner med ungefär samma yrkande, således att fritt bränsle från egen fastighet ej skall beskattas.

Enligt 42 § i samma lag skall värdet av produkter, varor och andra naturaförmåner beräknas efter ortens pris. Det innebär i detta fall att husbehovsveden skall värderas till ett belopp motsvarande vad den kostar i upphugget och hemkört skick. Utskottsmajoriteten anser i motsats till motionärerna att här nämnda vedbränsle skall beskattas. Den som driver en näring är nämligen skattskyldig för värdet av i verksamheten tillverkade eller saluförda varor och andra produkter som förbrukas för hans och hans familjs räkning. Om man i detta fall skulle undanta värdet av husbehovsbränslet, bryter man emot en viktig princip vid beskattningen. Tillika skulle det skapa orättvisor mellan skilda kategorier skattskyldiga som driver näringar. Vi vill väl ändå inte vara med om att skapa orättvisor?

Den sistnämnde kan göra avdrag för upphuggning och hemkörning av veden och kommer då kanske ifrån denna beskattning. Numera är det riksskatteverket som fastställer dessa anvisningar, men kom ihåg att det är länsstyrelserna som fortfarande skall avge förslag till anvisningar! Bevillningsutskottet framhöll vid behandlingen av propositionen 1970:191 angelägenheten av att länsstyrelsen, då den utarbetade dessa förslag, tar hänsyn till de lokala förhållandena, Således finns det möjlighet till modifikationer. Anvisningarna är avsedda att tjäna som ledning vid taxeringen och sålunda inte bindande för taxeringsmyndigheterna, När länsstyrelserna lämnar sina förslag till riksskatteverket, kan faktiskt länsstyrelserna påverka det här, Vidare har det talats om naturvård. Då kan man fråga sig: Är det verkligen på det viset, att skogsbruket bedrivs för naturvårdens skull?

Om man därtill skulle lägga att detta blev helt skattefritt, skulle de faktiskt förtjäna hela denna kostnad, plus fällning av veden, och det tycker jag är att gå för långt. Det sägs att man tar till vara sådant virke som inte har något värde, men jag tror inte det finns någon markägare som i dag springer och samlar pinnar och kvistar för att använda som bränsle. Nej, de bränner klenvirke, som har ett visst värde. Detta är skillnaden, Det finns även en annan möjlighet för den som har sitt skogsskifte beläget intill en landsväg, ett samhälle eller intill en sjö, nämligen att söka bidrag för att över huvud taget kunna sköta miljövården. Jag vill inte hålla med om att bestämmelserna har varit oförändrade under de senaste åren, utan de har modifierats till förmån för skogsägarna.

Med detta vill jag kort och gott yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Som gammal taxeringsman måste jag säga ett par ord till herr Wikner. Herr Wikner läste ur kommunalskattelagens bestämmelser och anvisningarna till den. Jag vill erinra herr Wikner om att det också finns en bestämmelse i kommunalskattelagen och i anvisningarna som säger att förmån av ringa värde icke skall beskattas, såvida denna förmån icke överstiger ett värde av 400 kronor. Det kan vara kaffe eller annan förmån på arbetsplatsen, det kan vara varurabatter osv. Herr Wikner, som i slutet av sitt anförande blev skogvaktare och gav råd åt skogsägarna, hur de skall hantera den här näringen, borde veta att det vid gallring och röjning och hyggesrensningar uppstår ”skräpvirke” och att det är detta virke som man ofta tar reda på. Ingen kan sälja det — inte ens herr Wikner — därför att det inte har någon avsalumarknad. Det blir emellertid snyggt i skogen efter en röjning, och det finns många människor som värdesätter detta, men sådant virke representerar över huvud taget inget värde. Det är den saken, herr Wikner, som vi diskuterar i den här frågan. Herr Wikner säger att det finns möjligheter att få rättelse på detta. Det är möjligt men då skall man inte bara ha en läpparnas bekännelse och som herr Wikner bara tala om att man skall vara generös i sin prövning. Då bör också herr Wikner från den här platsen vara mer generös i sin bedömning av hur man skall se på dessa frågor och inte göra stora omvägar över AMS osv. Det är inte den frågan det gäller.
Herr talman! Då jag talade om orättvisor gällde det orättvisor mellan olika näringsidkare, och den som driver jordbruk är väl också näringsidkare.

Då går det nästan för långt. Jag kan poängtera att jag själv är anställd inom skogsvårdsstyrelsen, så jag vet vad jag talar om. Vi bör väl ändå fordra både röjning och gallring även om det inte ger något resultat i pengar räknat. Om man vill ha något vederlag för detta arbete finns ju — som jag sagt tidigare — möjligheten att begära AMS-bidraget på 25 procent.
Herr talman! Bara en kort replik till herr Wikner. Det drastiska exempel beträffande skogsvården som han tog fram föranleder mig att ställa en fråga: Hur sköter herr Wikner sin uppgift som skogsvårdskonsulent? Hur kan sådant förekomma där herr Wikner är ansvarig skogsvårdskonsulent?

Herr talman! I det senaste citatet som herr Wikner anförde vill jag bara kort och gott instämma, Det är precis vad vi borgerliga erfarit i skatteutskottet också.

Herr talman! Riksdagen har detta år fått mottaga en lång rad märkliga och dåligt genomtänkta propositioner från utbildningsdepartementet. Vi skall nu behandla en av dem, ett förslag till nya riktlinjer för studiesocialt stöd till utländska studerande, Det är ett väl känt faktum, att gällande regler medför en rad problem. De är administrativt svårhanterliga, de tolkas olika på olika orter, de har lett till sociala problem för studerande och blivande studerande. Det har därför länge varit en allmän uppfattning bland dem som sysslat med dessa frågor att man bör förbättra studiestödet och de kurativa åtgärderna och få klarare riktlinjer för hanteringen. För cirka tre år sedan tillsattes en kommitté med uppgift att se över reglerna för det studiesociala stödet till utländska studerande. Den kommittén presenterade för ett och ett halvt år sedan ett betänkande, som mötte ovanligt stark kritik. Egentligen var det inte ett betänkande utan två. Betänkandet bestod av två delar. Två av utredningens ledamöter redovisade en uppfattning, den tredje ledamoten en annan. Uppfattningarna skilde sig inte bara i enskildheter utan också i de grundläggande värderingarna. En enda klar linje kunde utläsas ur remissvaren, ett missnöje med utredningsresultatet, en önskan om ny fördjupad utredning. Regeringen har emellertid stannat för att följa majoritetens linje eller rättare sagt en linje som går längre och som kan kritiseras med än större skärpa än utredningsmajoritetens förslag. Regeringens förslag innebär en del administrativa förändringar, i några fall förbättringar, i flertalet fall försämringar jämfört med nuvarande läge. Regeringens förslag innebär också en skärpning av nuvarande praxis i behandlingen av de utländska studerandena. Det är förvånande, eftersom man inte redovisar några allmänna och principiella överväganden som grund för den skärpningen. Det finns, som också har framhållits i debatten kring propositionen, ingen måldiskussion om vilka principer som skall gälla för utländska studerande eller om betydelsen för svenskt utbildningsväsende av att vi också har utländska studerande vid våra universitet och högskolor. Det finns ingen inventering av gruppen utländska studerande, deras sociala situation och studiesociala villkor. Det finns inte heller några förslag för att lösa de sociala, kurativa, utbildningsadministrativa och utbildningsmetodiska problem som de utländska studerandena i dag innebär, inga resonemang om konsekvenserna av nu framlagda förslag. Vi har i en motion kritiserat regeringens förslag. De kritiska synpunkterna är egentligen så många och så starka att ett avslagsyrkande skulle vara förklarligt. Men vi har stannat för att summera kritiken i tre punkter. 1. Vi anser att en förnyad utredning i huvudfrågan är nödvändig. Den utredningen bör bla, ha till uppgift att framlägga förslag rörande den framtida utformningen av utländska medborgares studiemöjligheter i Sverige. 2. Vi anser vidare att som villkor för rätt till studiestöd bör för annan än flykting och andra angivna grupper liksom nu gälla att vederbörande skall ha vistats och förvärvsarbetet i Sverige under en period av ett år — icke två år som regeringen nu föreslår. 3. Vi anser att höstriksdagen bör få förslag om utvidgning av studierådgivande och kurativa insatser för utländska studerande. Låt mig bara kort beröra ett par omständigheter. Regeringsförslaget innebär en klar försämring för de nordiska studerandena. Ett bifall till regeringens och utskottsmajoritetens förslag innebär alltså att riksdagen nu beslutar om en försämring och gör det i klart medvetande om att detta blir resultatet. Riksdagen skall samtidigt, något senare i dag, behandla avtalet rörande kulturellt samarbete mellan de nordiska länderna, I det avtalet sägs bl.a. att avtalsparterna skall vidga möjligheterna för studerande och andra hemmahörande i ett nordiskt land att utbilda sig och avlägga examen vid de övriga nordiska ländernas utbildningsanstalter. Riksdagen skall alltså samma dag som man antar kulturavtalet fatta ett beslut som klart strider mot andan i det avtalet. De studierådgivande och kurativa insatserna för utländska studerande är i dag synnerligen knapphändiga — man kan nästan säga obefintliga. Också utskottsmajoriteten finner att en ökad satsning på dessa områden är angelägen. Den ansluter sig dock till regeringens bedömning att reglerna redan från kommande årsskifte väsentligt bör skärpas, varigenom de sociala och kurativa problemen ökar. Samtidigt kan den — något sangviniskt — säga att utbildningsmyndigheterna får framlägga förslag till nästa budgetår. Det innebär att dessa förslag då kommer att få vägas mot mängden av andra angelägna förslag och att de inte i något avseende kan börja gälla förrän fr.o.m., den 1 juli nästa år. Man vet alltså att det inte fungerar nu men skärper reglerna och ökar problemen och säger att vi senare får pröva en förstärkning av resurserna. Vore det inte rimligt att först förstärka resurserna? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Reservanternas huvudsakliga yrkande är ju, som vi hörde av herr Mundebo, att det bör tillkomma en ny utredning beträffande det studiesociala stödet till utlänningar som kommer till Sverige för att studera. Men som också herr Mundebo redogjorde för här har ju dessa frågor penetrerats av en kommitté, som icke kunde komma överens om hur man skulle handlägga detta. Kommittén bestod, som herr Mundebo sade, av tre personer men den kom fram till två förslag. Den kunde således inte enas om något vettigt och användbart förslag. Vidare har ju remissinstanserna framfört en hel del olika förslag. Många remissinstanser har kommit med helt nya och självständiga förslag till kommittén.

Både kommittén och en del remissinstanser har ju diskuterat att man borde inrätta något slags kvotsystem eller en reglering på annat sätt av tillströmningen av utländska studerande, Men det kan inte vara den riktiga vägen. Vad man bör ha som riktmärke, vilket också är riktmärket för propositionen, är att den faktiska anknytningen till Sverige skall vara det avgörande villkoret för att utlänningar skall få tillgodogöra sig de studiesociala förmånerna. Det sägs i reservationen att för närvarande gällande praxis med krav på ett års vistelse i Sverige bör fortsätta. Samtidigt kritiserar man det nuvarande systemet. Man menar att det år som nu gäller som karenstid lämpligen kunde bibehållas men understryker samtidigt nödvändigheten av att de som skall studera här i Sverige har en grundlig utbildning i svenska språket. Jag tycker inte att dessa två tankegångar korresponderar med varandra. Förutsättningen för att de skall kunna få en grundlig anknytning till Sverige och lära sig svenska språket så att de kan använda sig av det i studierna är ju att de vistas här en längre tid innan de påbörjar sin studieverksamhet. I propositionen föreslås ju att även utlänningar som inte är gäststuderande skall kunna få studiemedel när de går på kurser i svenska.

Ur flera synpunkter måste det vara en fördel att man får bo i Sverige ett par år och så att säga bli inlemmad i det svenska samhället. Man gagnar inte utlänningarna med att införa så liberala regler att de skulle kunna komma in i studiemedelssystemet utan vidare så snart de anlänt till Sverige. 1969 beviljades det studiemedel till 1 400 utländska studerande. 35 procent av dessa har fått studiemedel endast en gång, dvs. de har avbrutit sina studier efter en eller två terminer. Det säger oss att de inte haft tillräckliga språkkunskaper och tillräcklig anknytning till det svenska samhället för att kunna tillgodogöra sig studierna på rätt sätt. Det är alldeles klart att den kurativa verksamheten är mycket viktig. Den är viktig även för svenska studerande. En utbyggnad av den kurativa och rådgivande verksamheten är naturligtvis angelägen, och utskottet har särskilt understrukit vad som framkommit vid remissbehandlingen om att det är nödvändigt med en utbyggd kurativ verksamhet på det här området. I enlighet med vad statsrådet har uttalat förutsätter utskottet att de äskanden som de ansvariga myndigheterna kommer med under sommaren och hösten skall få en positiv behandling i statsverkspropositionen. Herr Mundebo sade att dessa önskemål då kommer att vägas mot många andra saker. Men statsrådet har ju så klart uttryckt den meningen att han väntar sig att myndigheterna i sina petita skall komma med förslag och att man då skall behandla dessa välvilligt. Om reservanternas förslag skulle gå igenom och riksdagen besluta att denna förstärkning skall ske redan i höst, så skulle ju i alla fall de studerande inte vinna mer än högst en termin. Så talade herr Mundebo om att man skall skaffa fram resurserna, I den ekonomiska debatten i går märkte vi inte några som helst ansträngningar från den meningsriktning herr Mundebo företräder att öka de statsfinan siella resurserna. Bifall till reservanternas förslag om att proposition skall föreläggas 1971 års höstriksdag leder inte till något skyndsammare resultat än ett beslut i överensstämmelse med utskottets förslag. När det gäller handläggningen av studiemedelsärendena har remissinstanserna, inte minst centrala studiehjälpsnämnden, pekat på att det kan uppstå vissa differenser och ibland kanske orättvisor genom att denna handläggning hittills har skett ute på de lokala studiemedelsnämnderna. Nu har ju Kungl. Maj:t föreslagit att denna handläggning skall ske centralt inom centrala studiehjälpsnämnden.

En fråga som säkert kommer att bli besvärlig för myndigheterna är att, som det nu är och kommer att förbli i fortsättningen, vissa utlänningar får studiemedel omedelbart — om de har en nära anknytning, familjeanknytning, om vederbörande är gift med en svensk eller är barn till invandrare som är etablerad i Sverige. Här rör vi oss naturligtvis med en fråga som kan bli besvärlig och som jag tror småningom måste tas upp, och det är vad som är äktenskap eller inte, Det är ju inte bara bland de utländska studenterna utan även bland de svenska på det sättet att allt fler bor tillsammans utan att ha legaliserat sitt förhållande. Det är naturligtvis en fråga som kan leda till besvärligheter när man prövar dessa ärenden. Men jag är övertygad om att det på ett eller annat sätt måste bli en prövning på detta område, Beträffande handläggningen måste det vara till fördel för de utländska studenterna att de blir föremål för samma bedömning var de än studerar och att de får en bedömning som är likvärdig med de svenska studerandenas. Det är väl riktigt att sociala frågor som rör invandrarna handläggs inom olika verk. Liksom SÖ handhar invandrarbarnens studiesituation så är det naturligt att centrala studiehjälpsnämnden uttalar sig i och tar ställning till de studiesociala frågorna för invandrarna. Invandrarnas övriga situation har ju en gång prövats av invandrarverket enligt vår lag om invandring. När det gäller besvärsrätten är det klart att det blir ett helt annat förhållande nu, om det blir en central handläggning, än det varit när handläggningen skett ute i de lokala studiemedelsnämnderna. Det blir inte samma behov av en överklagningsrätt och de svenska studenterna har ju inte heller någon överklagningsrätt. Genom tillkomsten av kontakten med invandrarverket får man också möjlighet att pröva dessa frågor på ett helt annat sätt än tidigare. Utskottet går ju också motionärerna till mötes ganska långt, tycker jag, i sitt yttrande på s. 7 där det heter: ”Erfarenheterna av det nya systemet bör avvaktas innan frågan om en annan handläggningsordning eventuellt tas upp till förnyat övervägande. Därvid kan också den i motionen upptagna frågan om införande av någon form av besvärsrätt Med den skrivningen tycker jag att det nästan är en överloppsgärning att här reservera sig på denna punkt, Det är en välvillig skrivning som borde kunna accepteras. Och slutligen, herr talman, är herr Mundebos resonemang om de nordiska studenterna felaktigt. De föreslagna bestämmelserna, som är provisoriska för de nordiska studenterna, strider inte mot andan i det nyligen undertecknade kulturavtalet. Det är ju meningen att alla utländska studenter och i första hand de nordiska skall kunna ta med sig sina hemlands studiesociala system när de kommer till Sverige. För de nordiska länderna undersöker en särskild nordisk kommitté förhållandena.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

Herr talman! Bara ett par korta kommentarer. Fröken Sandell betraktar vårt yrkande om en ny utredning på detta område som det huvudsakliga yrkandet. Jag vill inte se det så, Det är ett av de tre yrkanden som finns i reservationen. Yrkandet om en fortsatt utredning är emellertid en logisk konsekvens av det bristfälliga förslag som regeringen har presenterat, där man har lämnat en lång rad frågor olösta. Då behöver vi en fortsatt utredning, Men viktigare är att i en situation då man skärper reglerna se till att man får tillräckliga studierådgivande och kurativa resurser för att klara upp de problem som man redan har och de ökande problem som man kommer att få. Det är riktigt att såväl statsrådet som utskottet har uttalat att här behövs större resurser. Men, fröken Sandell, hur många uttalanden av det slaget har vi inte? Hur många svikna förhoppningar på detta område finns inte redan nu? Vågar vi hysa förhoppningar om att fr.o.m. den 1 juli nästa år ha tillräckliga resurser för att klara upp problemen?

Vad det rör sig om är inte att liberalisera regler utan att bevara nuvarande regler — att bevara den nuvarande ettårsregeln. Jag har svårt att förstå att fröken Sandell med den argumentering hon förde kan acceptera att flyktingar och med dem jämförbara grupper får behandlas på annat sätt än andra utlänningar. För dem skall nämligen tvåårskravet inte gälla.

Det strider mot kulturavtalet.

Herr talman! Jag kan inte riktigt förstå vad herr Mundebo menar med att man om man skärper reglerna, så till vida att man fordrar en längre vistelsetid i Sverige innan man låter dessa utländska studerande få studiemedel, därmed ökar de kurativa problemen. Jag tror att det blir tvärtom. Om dessa människor har kunnat inordnas i det svenska samhället och deras sociala situation har prövats av invandrarverket måste det innebära minskade problem när det gäller studierådgivning och kurativ verksamhet. Herr Mundebo talar fortfarande om vad vi skall ha för resurser nästa år, men vad tror herr Mundebo att man har för resurser i höst, när han vill att detta skall genomföras av riksdagen? Han tror inte på att vi nästa år — om ett år — skall kunna ha resurser att genomföra de här liberaliseringarna, men om man kan fatta ett beslut under höstriksdagen tror han att det simsalabim på något sätt skall komma fram resurser.

Herr talman! Får jag bara på en punkt svara fröken Sandell. Hon frågar vilka resurser för studierådgivande och kurativa insatser jag tror kommer att finnas i höst. På den frågan kan ett kort och klart svar ges: Praktiskt taget inga.